Herr talman! Larry Söder har frågat mig dels om jag tänker ta några lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan generell åtgärd med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom, dels om jag avser att tillsätta en utredning om regler om personligt betalningsansvar och varför detta har dröjt, trots riksdagens beslut om skyndsam hantering. När det gäller frågan om en utredning av företrädaransvaret har jag relativt nyligen besvarat ett par interpellationer, bland annat en från Larry Söder. Jag svarade då att Skatteverket på regeringens uppdrag särskilt har belyst ett par frågor. Det rör sig om tillämpningen av möjligheten att medge så kallat borgenärsanstånd och därmed ge företaget en tidsfrist som sträcker sig bortom den ordinarie förfallodagen för skatten samt om hur myndigheten beaktar reglerna om hel eller delvis befrielse från företrädaransvaret. Jag svarade också att Skatteverkets redovisning av uppdraget är en del av underlaget för regeringens fortsatta arbete med anledning av riksdagens begäran om en översyn. Självklart ska vi, som jag också har sagt i annat sammanhang, följa riksdagens tillkännagivande. Men Skatteverkets redogörelse har nyanserat bilden av den kritik som har framförts mot regelverket. Behovet av ytterligare åtgärder bör därför övervägas ytterligare innan slutlig ställning kan tas i frågan.

Herr talman! Företrädaransvaret är en viktig fråga för mig, eftersom jag anser att fyra av fem nya jobb kommer till inom småföretagen. Dessa drabbas hårt när reglerna är alltför hårda och stelbenta. För hårda och krångliga regler innebär färre nya jobb. I min interpellation redogör jag för ett fall där en person blir betalningsskyldig, trots att personen i fråga inte har känt till fusket i företaget. Detta är bara ett av många fall som vi har kunnat läsa om under det senaste halvåret. Det finns många fall där företag eller personer råkar illa ut och där företag får stänga igen på grund av att skattemyndighetens bedömning är alltför hård. Följden blir i många fall att man stänger ned ett företag som kanske skulle fungera i många år framöver om man kunde ha en lite mer öppen syn på situationen. Samtidigt som skattemyndigheten ser till att de stänger boken så fort som möjligt och tar det som de ska ha står övriga fordringsägare kvar på perrongen och undrar vad som egentligen hände. De övriga fordringsägarna, som har en fordran och som har levererat varor till företaget, får nu se sin relation med företaget - som de såg på lång sikt - bli abrupt avslutad. Kristdemokraterna har länge kritiserat bestämmelserna om det skatterättsliga så kallade företrädaransvaret i skatteförfarandelagen. Dessa bestämmelser innebär att en företagare kan bli personligt ansvarig för betalning av bolagets skatter och avgifter om personen i fråga inte ser till att företaget har betalat dessa senast på förfallodagen. För övriga skulder i ett aktiebolag finns inget personligt betalningsansvar för företrädarna, vilket innebär att Skatteverket har en särställning bland borgenärerna. Skatteförfarandelagens särreglering, som i dag tillämpas mycket strängt av Skatteverket och domstolarna, skapar en stor rättsosäkerhet för företagarna. Man kan som styrelseledamot vara helt ovetande om bolagets betalningsproblem och dessutom ha oturen att vara den som råkar ha pengar att betala skulden med. När Skatteverket ansöker om att en styrelseledamot ska betala bolagets skatteskulder säger domstolarna i 99 procent av fallen ja, vilket jag inte kan tolka på annat sätt än att domstolens beslut är en transportsträcka - om Skatteverket har bestämt sig blir det så. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande gällande företrädaransvaret den 22 april 2015. Nej, det är inget skrivfel - det ska vara den 22 april 2015. Trots finansministerns förmildrande skrivningar rörande bland annat underlag för beredning är två år en oerhört lång tid. Det minsta man kunde begära är att ministern ger ett datum för när detta förväntas landa på riksdagens bord för beslut. Man kan fundera på om ministern anser att företrädaransvaret och hur det tillämpas i dag är ett problem. Man kan också fundera på huruvida ministern delar riksdagens uppfattning att reglerna när det gäller företrädaransvaret behöver ses över.

Herr talman! Det finns en anledning till att vi har regler om företrädaransvar. Andra länder har också liknande regler, även om man inte har exakt samma regler som Sverige. I grunden handlar det om att företagare i längden inte ska kunna driva företag genom att inte betala sina skatter. Detta gäller även om bolaget inte längre har någon livskraft. Detta är viktigt för att konkurrensen ska vara bra för de andra bolag som betalar sina skatter som man ska. Det här är ett sätt att skapa en jämn spelplan för de företag som betalar skatter på det sätt som man ska. Det är naturligtvis viktigt att Skatteverket använder denna lagstiftning på ett väl avvägt sätt. Det finns möjligheter till anstånd och till hel eller delvis befrielse från företrädaransvaret. Möjlighet till anstånd får man till exempel om Skatteverket bedömer att det handlar om en tillfällig likviditetskris och att bolaget är långsiktigt livskraftigt. Larry Söder tog upp att domstolar ofta dömer till Skatteverkets fördel. Det kan tolkas på olika sätt. Det skulle också kunna tolkas som att Skatteverket bara driver fall vidare när det är väldigt tydligt att man inte har fullgjort sina förpliktelser, då det är läge för företrädaransvaret att falla in, och som att Skatteverket ger anstånd i väldigt många andra fall. Jag vet inte hur jag ska tolka Larry Söder. Ett alternativ vore naturligtvis att Skatteverket drev fler fall till domstol. Är det så som Larry Söder menar att Skatteverket skulle agera? Jag kan naturligtvis inte lägga mig i hur Skatteverket agerar, för det skulle vara ministerstyre. Det skulle vara intressant att höra hur Larry Söder resonerar. Om han tycker att det är ett problem att Skatteverket vinner för ofta i domstolen innebär det naturligtvis att Skatteverket skulle driva fler fall till domstol. Är det detta Lary Söder menar, eller ska jag tolka det på ett annat sätt?
Herr talman! Det är rätt spännande att man kan hålla ett anförande i fyra minuter och inte ens svara på en av mina tre frågor, vilket jag förväntar mig att ministern gör i nästa inlägg. Man kan alltid diskutera vem det är som bestämmer eller som bäst ser om ett företag är livskraftigt eller inte. Det finns ganska många exempel på företag som har drivits i ganska många år och som drabbats av en kris som gör att man inte kan betala sina skatter i rätt tid. Man har kanske ganska många fordringsägare som ser potentialen i företaget och är villiga att ge längre krediter. Men skattemyndigheterna gör det inte utan slår till med klubban, och då är porten stängd. Jag menar att det i många fall är företagarna som ser potentialen. Det är faktiskt deras pengar som satsas. Jag delar givetvis ministerns uppfattning att man i vissa fall driver företagen alldeles för långt. I de fallen ska skattemyndigheterna givetvis driva in de skatter som ska betalas. Jag skulle vilja återgå till mina frågor till ministern. Det verkar som att ministern inte tycker att företrädaransvaret är ett problem och att det tolkas för hårt när 99 procent av de fall som går till domstol går igenom. I vilket annat sammanhang får en part rätt i 99 procent av fallen? Kommuner och landsting som ofta driver sina ärenden i domstol får i de allra flesta fall inte rätt i 99 procent av ärendena. Det skulle vara konstigt om Skatteverket alltid gör den rätta tolkningen. Jag tror att man i någon mån tycker att Skatteverket ska ha rätt och ska göra en rätt hård bedömning. Jag förstår att ministern inte kan gå in på Skatteverkets agerande, så jag lämnar den delen. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande den 22 april 2015, vilket är för snart två år sedan. Ska det ta två år till innan ministern bestämmer sig för hur detta ska lösa sig och kommer tillbaka med ett svar till riksdagens bord? Eller är det så att ministern faktiskt inte delar riksdagens syn att detta behöver ses över utan försöker dra ut på detta så länge som möjligt? Jag skulle nog vilja att ministern ger mig ett datum eller i alla fall en tidshorisont när ministern anser att detta ska komma tillbaka till riksdagens bord.

Herr talman! Jag är fortfarande lite förbluffad över de 99 procenten. Om Larry Söder menar att det är ett problem att Skatteverket bara driver fall till domstol där Skatteverket får rätt kan jag bara se två orsaker till det. Den ena är att Skatteverket driver för få och bara verkligt säkra fall till domstol och att Skatteverket skulle ta fler osäkra fall till domstol, alltså att Skatteverket skulle ha en hårdare tillämpning än vad man har i dag. Den andra är att domstolarna inte tolkar lagen på ett korrekt sätt utan dömer fel. Det är en ganska allvarlig anklagelse mot de svenska domstolarna. Det är en fråga som Larry Söder i så fall ska ta upp med justitieminister Morgan Johansson, som är ansvarig för rättsväsendet. Men det är en mycket allvarlig anklagelse från en riksdagsledamot mot det svenska domstolsväsendet. Jag skulle gärna vilja höra om Larry Söder menar att Skatteverket ska driva fler osäkra fall, att man har varit för mild i sin handläggning här och borde driva fler fall till domstol, om domstolarna dömer felaktigt eller om det är något annat som Larry Söder menar. Jag har svårt att förstå det på annat sätt. Vad gäller regeringens hantering av frågan gav vi, när vi fick tillkännagivandet, ett uppdrag till Skatteverket att redogöra för hur de tillämpar reglerna. Vi har fått svaret och bereder det nu i Regeringskansliet. Men i svaret är det uppenbart att det inte är svart eller vitt, utan det är ganska komplicerade frågor. Företrädaransvaret är också ett sätt att skydda företag som bedriver en verksamhet och betalar skatt som de ska mot företag där det kan finnas människor som till exempel ägnar sig åt organiserad brottslighet. Företrädaransvaret är ett viktigt instrument för Skatteverket för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Sedan finns det säkert många som hamnar i ett företrädaransvar och som inte ägnar sig åt ekonomisk brottslighet - jag vill inte säga något annat, för det finns självklart många som inte gör det. Men det är ett viktigt verktyg för att bekämpa ekonomisk brottslighet och företag som inte betalar skatt för att de ska kunna driva företagen vidare och på så sätt ha en illojal konkurrens mot företag som gör rätt för sig.
Herr talman! Jag kan konstatera att ministern inte heller i det andra inlägget svarade på någon av mina tre frågor, vilka jag återupprepar och hoppas att hon kan svara på i sitt sista inlägg. Jag tror att företrädaransvaret används för hårt i Sverige och att fler företag får lägga ned på grund av detta. Vi förlorar ett antal jobb som annars skulle uppkommit, och en del företag som levererar varor till dessa företag blir av med inkomsten därför att skattemyndigheterna gör den hårda bedömning som de gör. Ja, jag står för att skattemyndigheterna gör en för hård bedömning av företrädaransvaret och att vi måste få fram en förändring av detta på riksdagens bord. Det tycker även riksdagens majoritet. Därför upprepar jag mina frågor och tycker att det är skäligt att ministern i alla fall svarar på någon av de tre frågorna. Annars är det ju ganska meningslöst att ha den här debatten, tycker jag. När, enligt ministerns uppfattning, kan detta komma till riksdagens bord? Tillkännagivandet gjordes den 22 april 2015, det vill säga för nästan två år sedan. Det kan inte vara möjligt att vi ska behöva vänta så mycket längre än så. Ministern borde i alla fall kunna ange en tidshorisont för när vi kan få ett svar på riksdagens bord. Jag har fortfarande inte fått svar på om ministern inte anser att företrädaransvaret och hur det tillämpas i Sverige i dag är ett problem. Delar inte ministern riksdagens syn att företrädaransvaret behöver ses över? Jag tycker att jag har tre ganska enkla frågor och att jag rimligtvis borde få svar på någon av dem.
Herr talman! Jag måste nog be om ursäkt, Larry Söder, om jag inte svarade ordentligt på frågorna. Jag blev så enormt förvånad över att Larry Söder menar att Skatteverket ska driva fler sådana här fall till domstol. Jag hade nog trott att Larry Söder skulle tycka tvärtom. Men det är en intressant vinkling på frågan att fler fall av företrädaransvar borde prövas i domstol. Det är svårt att tolka Larry Söder på något annat sätt än att Skatteverket driver för få fall och borde driva fler osäkra fall till domstol. När ska vi återkomma? Det är inte så att regeringen inte har gjort någonting under den här tiden, utan vi har gett Skatteverket ett uppdrag. De har kommit med ett svar. Men svaret komplicerar den här frågan på ett sådant sätt att vi behöver bereda den vidare innan vi kan återkomma till hur vi ska se över reglerna. Är företrädaransvaret ett problem? Det är också en komplicerad fråga att svara på. Om man inte hade något företrädaransvar skulle det också vara ett problem. Det skulle vara ett problem för många företag som bedriver en verksamhet seriöst och betalar skatter som de ska. Företrädaransvaret är också ett sätt att skydda de företag som försöker göra rätt för sig och betala alla skatter precis som de ska. Det skyddar dem till exempel mot företag som är oseriösa och inte betalar sin skatt, men det skyddar också samhället mot grov, organiserad, ekonomisk brottslighet. Det här är viktiga regler att ha, men självklart behövs en bra tillämpning av dem på Skatteverket. Självklart kommer vi att titta närmare på frågan under den närmaste tiden.